Herr talman! Jan-Erik Wikström säger att han till nöds kan ha respekt för mig. Jag har självfallet alltid respekt för Jan-Erik Wikström. Men nu förstår jag vad det var för felkoppling här. När jag kritiserade Jan-Erik Wikström i diskussionen om reklam-TV var det inte med kopplingen till frågan om Sveriges Radio skall få extra pengar utan i anslutning till Jan-Erik Wikströms inledningsanförande, där han säger att socialdemokraterna präglas av handlingsförlamning i denna fråga. Där hade inte heller, såvitt jag förstår, Jan-Erik Wikström gjort den här kopplingen.

Herr talman! Under riksdagsårets sista veckor brukar det aldrig vara särskilt omtyckt när statsråd deltar i debatter, även om det är stora och viktiga frågor. Jag har av det skälet inte tidigare begärt ordet, men eftersom Jan Hyttring tog upp ett resonemang på en alldeles speciell punkt, har jag valt att ändå fresta kammarens och våra stenografers tålamod genom att begära ordet i denna fråga. Jan Hyttring klagar över att jag i TV-debatten är alltför aktiv och engagerad i dag. Naturligtvis kände jag mig något kompenserad genom att Jan-Erik Wikström i sitt inlägg beskrev mig och socialdemokratin som oförlåtligt handlingsförlamad. Varför avfärdar kulturministern i dagens Svenska Dagbladet-intervju, frågar Jan Hyttring, med raska formuleringar reklam i Sveriges Television? Så blir han moraliskt upprörd över att jag låter intervjua mig och säger vad jag tycker om svensk television, hur jag bedömer förutsättningarna för framtiden. Och så säger Jan Hyttring: Kulturministern har ju tillsatt en utredning som skall se över denna fråga, och då får man väl inte tycka någonting. Ministrar förutsätts alltså tillsätta utredningar för att därefter hålla tyst, så att andra oemotsagda kan hävda sina uppfattningar. Jag skall då be att få påminna om vad den utredning som statssekreteraren Sverker Gustavsson leder har för uppgift och vad den svarar för. Den utredningen är en faktautredning, som skall ge ett sakunderlag åt debattens alla deltagare. Det är möjligt att några som kommer att ta del av det faktaunderlag och de undersökningar som utredningen presenterar får skäl att ompröva sina ståndpunkter när de får fakta på bordet. Det är möjligt att andra kommer att finna stöd för det de tycker och kunna befästas i sina uppfattningar. Men centralt, och det är därför utredningen har kommit till stånd, är att vi bör föra denna debatt på samma faktaunderlag och på samma premisser, att vi alltså är överens om hurdan utvecklingen är, vilka förutsättningarna är och hur man skulle kunna genomföra den ena eller den andra lösningen. Detta skall utredningen utreda. Att då säga att under tiden man plockar fram ett sådant faktaunderlag skall någon eller möjligen alla debattörer avstå från att tala om vad de egentligen tycker ser jag som alldeles orimligt. För egen del har jag inte haft skäl att ändra mina uppfattningar. Jag har varit mycket konsekvent i mitt hävdande av ett av reklamfinansiering oberoende Sveriges Radio. Jag står fast vid det. Jag respekterar att andra har andra uppfattningar, men jag förbehåller mig rätten att även fortsättningsvis ifrågasätta deras uppfattningar. Skulle den utredning som statssekreteraren Sverker Gustavsson leder komma till ett resultat som visar att jag i mina faktaanalyser skulle ha haft fel, då kommer jag självfallet att dra slutsatser av detta, på samma sätt som jag förutsätter att andra debattörer kan bli tvingade att dra slutsatser av det material som kommer fram. Jag tycker alltså att Jan Hyttring möjligen plågas av att hans åsikter i denna fråga inte står oemotsagda. Jag inser naturligtvis att hans åsikter alltid är starkast när de är oemotsagda och inte ifrågasätts. Men jag förbehåller mig rätten att även framöver ifrågasätta dem. Hur är då situationen på reklam-TV-marknaden? Vad är det som gör att jag hävdar det jag hävdar? Ja, läget i världen är sådant att reklam-TV marknaden är vikande. Reklamförbundets tidskrift Resumé redovisade de amerikanska bolagens situation. Det är i och för sig kabeltelevisionen som åstadkommit dessa effekter. Men faktum är att de amerikanska bolagen har svårigheter. De klarar inte sina intäktskrav för närvarande och har en svår situation. Det är i varje fall hittills ett obestritt faktum. Det leder i sin tur till en ökad spekulation. Det vi nu ser på TV-området, och som är mycket oroande, är en ökad spekulation. När kostnaderna för de stora idrottsevenemangen höjs till dessa astronomiska tal som redovisas är det inte ett faktiskt marknadsvärde. Det är inga faktiska marknadsvärden som små kabel-TV bolag betalar för sändningsrättigheter, utan spekulationsinsatser. Det är spekulation av samma sjuka slag som den som pågår på konstmarknaden. Det finns alltså inga reella värden bakom de belopp i dag som betalas. Då tycker jag att man måste se till att hålla sig undan för det. Ishockeyförbundets ordförande Rickard Fagerlund gav i en mycket uppriktig intervju den 18 maj i Dagens Nyheter följande besked: ”- Vi” — alltså Ishockeyförbundet — ”har blivit en del av TV-bolagens reklamförsäljning.” Han menar att det kan bli en guldgruva för Ishockeyförbundet. Det intressanta är alltså att Rickard Fagerlund vidgår att ishockeyn inordnas i TV-bolagens reklamförsäljning, underordnas TV-bolagen. ”Vi är en del av TV-bolagens reklamförsäljning” , säger han. Det är utomordentligt intressant, och det är alltså en erfaren idrottsledare, ordföranden i det kommersiellt sannolikt mest intressanta idrottsförbund som vi har som konstaterar detta. Så säger han vidare att vi kan riskera en europeisk hockeyliga. Det kan bli ”Globar” runt om i Europa där man av kommersiella skäl etablerar elitishockey på olika orter i Europa. Då kan Umeå, Skellefteå och Luleå bli skäligen ointressanta. Nu tror han att vi skall kunna möta detta, men vi kan ändå fundera över vad det är som gör att ishockeyn ser ut som den gör i Canada och USA. Är det inte så därför att den har inordnats i en reklamförsäljning i stället för att ha sin tyngdpunkt i den självständiga position som faktiskt fotbollen fortfarande har, därför att fotbollen icke låter sig hackas sönder med anpassning till TV-reklamens lagar på samma sätt? Fotboll är fortfarande intressant i TV, därför att fotboll har ett stort utövande och en stor publik, medan ishockeyn — och då refererar jag till vad Rickard Fagerlund säger — riskerar att bli en TV-föreställning och underordnas TV. Det är mot den bakgrunden jag är så tveksam till att förstärka den kommersiella präglingen av våra massmedia. I den situation som då uppstår ser jag blandfinansieringen som utomordentligt riskabel. Vi bör inte i vårt land, så som har skett i andra länder, ge TV-företagens annonsförsäljare chansen att tänja på reglerna för reklamens placering och annat för att public service-funktionen skall kunna upprätthållas. Man skall inte ge dem chansen att utöva utpressning. Då har jag kommit till, och det tycker jag är ganska logiskt, att en tredje, helt reklamfinansierad kanal skulle kunna vara bättre. Den skulle ge tittarna en ökad valmöjlighet, vilket jag tror att folk faktiskt vill ha, en kanal som skulle kunna få bättre resurser än vad kabelkanalerna i dag har. Den skulle kunna ges mycket precisa regler. Eftersom man inte kopplar den med ett public service-uppdrag kunde man mycket bestämt säga: Ni får inte placera reklam var som helst. Ni får inte göra reklam riktad mot barn. Ni får inte ha vilken produktion som helst. Ni skall ha viss del, även reklam, producerad i Sverige. Man kan alltså på det sättet få mer av svenska program än vad satelliterna i dag ger, och jag vill referera till vad radiojournalisten Johannes Ekman sade i ett inlägg i Dagens Nyheter den 15 april. Han talar där om att ta upp kampen om fantasin, och han konstaterar att i kablarna finns praktiskt taget ingenting av svenskt. Vi skulle alltså kunna ge en förstärkning åt den svenska produktionen, ge chans åt fantasin, åt kreativiteten på hemmaplan. Herr talman! Propositionens behandling i utskottet visar att det finns en betydande samsyn i fråga om Sveriges Radio men att det finns oro och tveksamhet när vi går i det litet vidare perspektivet. Jag noterar att det bara är moderaterna som i den här frågan skiljer ut sig i fråga om Sveriges Radios uppgift. Till Jan-Erik Wikström vill jag säga att jag inser och respekterar hans strävan att skaffa sig en profil. Jag ifrågasätter hans bedömning när det gäller resurserna som skulle finnas, men jag vill gärna uttala uppskattning av den omsorg och det engagemang som Jan-Erik Wikström visar, och jag är övertygad om att vi kommer att kunna nå breda överenskommelser och lösningar i den här frågan framöver. Därför, herr talman, hyser jag tillförsikt vad gäller den fortsatta behandlingen av TV-frågorna i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag tycker inte att utbildningsministern har någon anledning att be om ursäkt för att han tar till orda i denna fråga. Det är framför allt här som debatten skall föras. Jag vill gärna säga att när det gäller de här frågorna är mitt intryck att Bengt Göransson är på rätt väg. Det bekräftas av hans tidiga ställningstagande till närradion. Jag tycker att det bekräftas av det klara nej till reklam i Sveriges Radio som han gång på gång har uttalat. Det bekräftas också när Bengt Göransson säger ja till en tredje, från Sveriges Radio fristående nationell TV-kanal som ett bättre alternativ, och jag har sett i tidningsintervjuer att han har sagt ja till lokala TV-sändningar. Allt det här tycker jag är bra. Jag hoppas att Bengt Göranssons linje skall vinna gehör i det socialdemokratiska partiet. För medieutvecklingen i Sverige tror jag att det är mycket viktigt. Där kommer vi att kunna mötas, det är jag övertygad om. Det är bara på en enda punkt jag är besviken, och det är att regeringen inte har tagit ställning till SR-studien. Sveriges Radio har gjort en mycket ambitiös planering för den kommande femårsperioden, i ljuset av den allmänna medieutvecklingen. Bengt Göransson har inte heller ansett sig kunna ge Sveriges Radio ytterligare resurser för 1990. Min bedömning är att det finns resurser för detta, även om det kan innebära ytterligare licenshöjning om något år. Men framför allt behöver Sveriges Radio få en känsla av att det finns ett brett stöd också för kvalitetsförbättringarna och utvecklingsplanerna. Jag tycker alltså att Bengt Göransson är på rätt väg, men jag är besviken på hans bedömning av Sveriges Radios behov av resurser för kvalitetsförstärkning redan för 1990.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att kulturministern är med oss i dag, men jag måste börja med att fråga honom varför han gjorde en markering i slutet av sitt anförande. Den som lyssnat till debatten har märkt att socialdemokraterna och moderaterna i dag har samma anslagsäskanden och samma krav på licenshöjning. Då säger Bengt Göransson här från talarstolen att det enda parti som har skiljt ut sig i synen på Sveriges Radio-TV är moderaterna. Jag tror att han får föra ett samtal med Åke Gustavsson, som har framfört ett helt annat budskap här för en timme sedan. Men det kan väl herrarna klara upp. Sedan vill jag bara göra några markeringar om reklam. Ett av partierna har i betänkandet sagt att en lösning på Sveriges Radios finansieringsproblem är att inom koncernen tillåta reklam. Det är en respektabel synpunkt.

Det är så man skall se vårt ställningstagande. Vi är alltså klart positiva till reklam som finansieringsmetod, men vi bedömer mycket bestämt att det här handlar om en valfrihet utanför Sveriges Radio-koncernen. Jag vill göra den markeringen så att det inte blir några missförstånd, och jag vänder mig då både till Bengt Göransson och till Jan Hyttring. Sedan är det naturligtvis värdefullt att Bengt Göransson i sitt anförande här understryker någonting som moderaterna länge har framhållit, nämligen att en reklamfinansierad tredje kanal kan vara en lösning på vägen framöver. Jag tycker att det är ett intressant ställningstagande från Bengt Göranssons sida, som öppnar möjlighet för fortsatt debatt i den här frågan.

Herr talman! Nej, Bengt Göransson, jag klagar givetvis inte på att kulturministern deltar i debatten. Det är bara det att deltagandet i debatten gör mig alltmer förvirrad, och jag förstår att jag inte är ensam om det. För den som läser övriga inlägg i massmediadebatten är det väldigt oklart vad kulturministern egentligen menar. Nu säger Bengt Göransson att har ett statsråd tillsatt en utredning, får han sedan tydligen enligt min mening inte säga ett knäpp sedan. Det är naturligtvis inte så, men jag har ju egna erfarenheter under några år av arbetet i riksdagen. Jag har här i kammaren frågat Bengt Göransson om besked i andra ärenden som inte har med Sveriges Radio-TV att göra och alltid fått det svar som riksdagsledamöter ofta får även av alla andra statsråd, att man inte kan säga någonting under tiden utredningsarbetet pågår. Annars vill man avvakta utredningen, remissvar och allt möjligt, men i den här frågan är det tydligen inte alls nödvändigt. Det är t.o.m. så illa ställt att det är tveksamt hur de direktiv skall tolkas som finns för utredningen. Om jag vore utredningsman skulle jag nog se en viss hopplöshet i den här situationen. Bengt Göransson säger, odementerat, i Svenska Dagbladet i dag att det aldrig blir aktuellt med reklam i nuvarande TV-kanaler, medan utskottets majoritet och den socialdemokratiske talesmannen här i kammaren säger att man vill avvakta att det kommer fram ett konkret underlag. Den fråga som återstår är då: Utreder Sverker Gustavsson den delen eller gör han det inte? Har Bengt Göransson en alldeles egen tolkning av dessa direktiv? Bengt Göransson är huvudansvarig för detta i regeringen, så han borde ju veta, men vad jag har förstått av andra statsråd finns det i regeringen också andra tolkningar av vad som skall utredas. Det är märkligt att det också sägs i artikeln att TV-reklamen troligen överlevt sig själv. På detta överlevande skall man tydligen finansiera en fristående kanal! Det innebär att den fristående kanalen — även med Bengt Göranssons åsikt att man skall ha ensamrätt på reklam — icke kommer att klara sig. Hur kan då den kanalen bidra till mångfalden? Samtidigt kan man på mycket klara grunder hävda att regeringen faktiskt bromsar utvecklingen hos Sveriges Radio-TV. Man vill avvakta. Man vill inte ge nödvändiga resurstillskott. Det innebär att Sveriges Radio-TV får allt sämre möjligheter att stå för mångfalden. Från centerns sida ser vi inte de konfliktsituationer som Bengt Göransson målar upp, att reklam i ett public service-företag skulle påverka programmen. Vi har t.o.m. sagt att det är en tillgång för hela koncernen. Bengt Göranssons tolkning skulle innebära att reklamen kunde påverka radioprogrammen också, även om det inte sänds reklam i radio. Jag tycker det är en enastående slutsats. Ju fler media som finns i etern desto större mångfald. Men jag tycker det nu är bevisat — sedan TV 3 etablerats och bidragit till mångfalden — att detta faktiskt inte sänkt kostnaderna. Somliga tycks ju hävda i debatten att konkurrens innebär bättre mångfald och lägre kostnader. Som det varit hittills i utvecklingen skulle jag vilja hävda precis tvärtom, och jag tror inte att någon här i kammaren kan säga att TV 3:s konkurrens med Sveriges Radio-TV har inneburit att programmen blivit billigare för Sveriges Radio TV. Erfarenheterna hittills visar alltså att det är precis tvärtom. Det innebär, om vi vill ha den ökade mångfalden, att även Sveriges Radio måste få ökade resurser. Men man avvisar envist tanken att som delfinansiering av detta ökade programutbud använda reklaminkomster — samtidigt som dessa anses vara så stora att de skall finansiera en fristående kanal! Jag respekterar naturligtvis att Bengt Göransson inte har så stora möjligheter att se idrottsevenemang. Men i verkligheten är det precis tvärtom mot vad han sade. Fotbollen i division ett, allsvenskan, dras med stora problem att få publik till arenan, medan ishockey, som skulle bli endast en TV-sport, har nästan fullsatta hus, åtminstone i elitserien och när det gäller division ett. Det borde också säga kulturministern något. Jag tror helt enkelt att kulturministern på en rad punkter är på helt fel spår.

Herr talman! Jag vill något kommentera sambandet mellan moderaterna och socialdemokraterna i denna fråga. Göran Åstrands senaste inlägg visar hur olika partierna står. I miljöpartiet har vi satsat stora anslag på att rädda public servicefunktionen. Vi kanske är överambitiösa, men vi tycker det är mycket viktigt. Men socialdemokraterna väljer det lägsta alternativet tillsammans med moderaterna. Av Göran Åstrands inlägg framgår att moderaterna syftar till avreglering av denna verksamhet på lång sikt, och det gör uppenbarligen inte socialdemokraterna. Jag tycker det skulle vara svårt att samarbeta med så motstridiga motiveringar. Jag vill inte kopiera USA på Sverige, men i USA har avregleringspolitiken lett till en uppmjukning av de regler som skyddar allmänhetens intressen. Avregleringen där har lett till kulturell utarmning inom kommunikationsindustrin. Där kommer de stora transnationella bolagen in. De tar makten över medierna. Jag tycker det är egendomligt att kulturministern underskattar den utvecklingen. Två av de största nationella TV-näten har under de senaste åren köpts upp och integrerats i gigantiska företagsstrukturer. Dessa företag behöver nämligen obegränsad tillgång till nationella massmedia för reklam, publikkontakter och allmänna serviceåtgärder. De har riktat en spärreld mot radiooch TV-kommunikationssystemen i sina resp. länder. Den mäktigaste utbildningsfaktorn i samhället, televisionen, går då nationens ansvariga myndigheter ur händerna. Detta underlättas faktiskt av det svaga och ibland frånvarande stödet från allmänheten i många länder för att rädda de inhemska radiooch TV-kanalerna. Låter man detta börja med TV, då räcker man ut fingret. I slutändan har hela handen tagits. Det visar sig att när de nationella systemen väl har försvagats finns ingen väg tillbaka från den kommersiella omfamningen. Över hela världen bestäms informationsoch kulturmiljön av de transnationella bolagen. Kommersialiseringen av informationen är en viktig del av de transnationella bolagens ekonomi. Man kan säga att ett mäktigt transnationellt bolagssystem är i färd med att organisera världsekonomin och jordens invånares kulturella öde.

Herr talman! Kulturministern har på ett förtjänstfullt och belysande sätt beskrivit de negativa verkningar som det ökade kommersiella inslaget i den reklamfinansierade delen av etermedia innebär. Han har påpekat att de ökade priserna för exempelvis attraktiva idrottsevenemang inte motsvarar det egentliga värde dessa program har, utan är ett sjukligt inslag av spekulation. Jag instämmer helhjärtat i den beskrivningen. Detta är faktiskt den situation vi lever i i dag. Samtidigt föreslår kulturministern att vi skall ha en tredje, reklamfinansierad TV-kanal. Jag skulle vilja fråga Bengt Göransson: Om man genomför förslaget med en tredje, reklamfinansierad TV-kanal, kommer då det kommersiella inslaget i svenska etermedia att öka eller minska? Kommer antalet program som är kritiskt granskande, ifrågasättande, kontroversiella att öka eller minska? Kommer det allmänna globala kulturella budskapet, till den del det förmedlas av TV som den slagkraftigaste kulturproducenten, att få ett bättre kvalitativt innehåll eller inte? Alla vet att reklamfinansierade etermedier strävar efter att nå så bred publik som möjligt. Av nödvändighet får man program som blir så litet kontroversiella som möjligt. Av nödvändighet väljer man programinnehåll som inte är kritiskt granskande, som inte stöter någon, som inte vänder sig i första hand till olika minoriteter i samhället. Allt detta har en kulturell effekt. Vad anser Bengt Göransson att en tredje, reklamfinansierad TV-kanal kan ha för kulturpolitiska effekter?

Herr talman! I detta sammanhang nöjer jag mig med att notera Jan-Erik Wikströms besvikelse. Jag skall inte fortsätta med någon polemik på den punkten. Göran Åstrand frågade varför jag gör en markering beträffande moderaterna, fastän moderaterna stödjer regeringen när det gäller denna proposition. Det gör jag därför att jag i mitt inlägg tog upp ett något längre perspektiv än det som handlade om denna proposition. Det fanns inget annat skäl. När moderaternas företrädare i Sveriges Radios styrelse uttalar sig i mediadebatten, sker det alltid i en annan riktning och uttrycker de alltid en annan uppfattning än den som övriga företrädare har. Det finns mellan moderaterna och övriga en principiell skillnad i synen på mediapolitiken. Jag respekterar moderaterna för detta. Det kan naturligtvis leda till att man vid behandlingen av en proposition om TV-avgiften ändå kan hamna på samma linje och stödja den aktuella propositionen. Däri ligger ingen motsättning. Jan Hyttring sade att mitt deltagande i debatten gör honom förvirrad och att det är oklart vad jag menar. Jag har en känsla av att den irritation som jag väcker snarast beror på att jag är alldeles för tydlig för många, som skulle vilja ha delar av mediapolitiken såsom spelbrickor i olika uppgörelser. Jag har en känsla av att jag oftare irriterar på grund av min tydlighet och klarhet än på grund av min oklarhet. Jag kan bara konstatera att Jan Hyttring—ty jag litar på honom — uppenbarligen är förvirrad. Jag är dock inte beredd att ta något ansvar för hans förvirring. Jan Hyttring vill veta vad jag menar när jag säger att TV-reklamen har spelat ut sin roll. Jag påstår att den har spelat ut sin roll såsom finansiär av en public service-kanal. Den är vikande. Men självfallet kan man göra affärer även på områden där marknaden är vikande, men man får då se till att man inte åtar sig finansieringsuppgifter, som går så långt att de vikande finansieringsmöjligheterna inte räcker till. Konstigare än så är det inte. Var och en som någon gång i sitt liv har sysslat med affärer inser att detta faktiskt är relevant. Ger konkurrensen lägre pris? Det var en intressant fråga som Jan Hyttring ställde. Det gör den naturligtvis ibland, men det beror på vad man konkurrerar om. Det vi nu möter är ju en begränsad tillgång på program. Det är alltså köparna som konkurrerar och inte säljarna. Om köparna konkurrerar med varandra i en form av auktion, sjunker ju inte priserna utan stiger. Detta upplever vi naturligtvis för närvarande. Det kanske är nödvändigt att jag förtydligar mig när det gäller diskussionen om ishockey och fotboll. Jag talade primärt om de aktiva utövarna. Ishockeyn har under den tid den vunnit de stora mediala framgångarna tappat en betydande del av pojkishockeyn, som har rasat. Det är för Ishockeyförbundet ett problem att det i dag är så relativt få pojkar som spelar ishockey. Fotbollen har en stor skara utövare, vilket gör att det också finns en publik för fotboll i TV. Detta medför att TV-företagen emellanåt visar fotboll. Men i USA visar man inte fotboll. Där har man byggt upp en rent kommersiell verksamhet. Fotboll är ingen TV-sport men visas därför att det finns ett allmänt intresse för den i Sverige och i England samt i övriga Europa. Där finns det behov av att visa fotboll. Om man studerar hur idrotter som direkt har blivit en del av TV-bolagens reklamförsäljning ser ut, blir man fundersam. Då måste man med den unge mannen ställa frågan: Hur kommer det sig att man har time out både i basket och i ishockey? Är det därför att idrotten kräver detta, eller är det därför att det är bra att när det är som mest dramatiskt kunna ha en extra paus för ett reklaminslag? Frågan tål faktiskt att ställas. Det finns alltså skäl att fundera över kommersiella medias inverkan på de företeelser som visas. Detta tyckte jag var intressant mot bakgrund av det resonemang just i den riktningen som Ishockeyförbundets Rikard Fagerlund förde. Så till Alexander Chrisopoulos. Vad betyder en tredje kanal, om den nu skulle komma? Det vet jag inte. Jag har för egen del dragit slutsatsen att en tredje kanal, reklamfinansierad, är att föredra om vi därmed kan se till att vi har två av reklamfinansiering oberoende public service-kanaler. En utredning kan naturligtvis visa att mina bedömningar i detta stycke är galna. I så fall får jag vara beredd att ompröva dem. På den punkten har jag inte gjort några kategoriska uttalanden, men jag har sagt att ingenting av det som har framkommit hittills har förmått mig att ändra uppfattning. Vad kommer då att hända? Kommer antalet kommersiella inslag att öka eller minska? Kommer de samhällskritiska programmen att bli flera i en sådan kanal? Nej, det tror jag inte. Jag tror att man måste sätta in denna tredje kanal i den samlade mediastrukturen. Detta har jag försökt göra. Jag kan alltså se att vi i dag har ett stort antal kabelkanaler, som i skydd av den rådande mediasituationen sänder ut program, som uppenbarligen tycks ha inköpts i ett konkursbo någonstans. Inte ens nyproducerade program verkar vara särskilt redaktionellt genomarbetade. Om man då genom en något fastare struktur skulle kunna tänka sig att öppna en tredje frekvens och säga: Ni får skaffa er inkomster på vissa bestämda premisser, ni måste se till att ni producerar program på vissa bestämda villkor men ni har inte skyldighet att producera vissa bestämda program — då tror jag att man kan hålla en sådan kanal snyggare än om man ger sig in på blandfinansiering. Detta innebär att en sådan kanal möjligen skulle kunna få karaktären — det skall jag inte förneka — av en evenemangskanal, men då till priset av att public service-kanalerna inte behöver vara med och tävla om den typen av evenemang där i dag en stor del av deras resurser går åt till deltagande i anbudsgivning. Hade man en sådan kanal, kunde den faktiskt vara med och bjuda på olympiska spel. Det skulle inte de två public service-kanalerna under de omständigheterna göra. Detta resonemang ligger bakom mitt ställningstagande. Jag har haft en mycket pragmatisk och öppen syn i detta stycke. Men denna pragmatiska och öppna syn och beredvillighet att diskutera innebär inte att jag har innehållit de bestämda personliga uppfattningar och åsikter som jag har bildat mig under debattens gång.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att om någon partigrupp eller någon person rör sig i en viss riktning i den sakfråga som reklamen utgör är det Bengt Göransson och socialdemokratin. Det är naturligtvis värdefullt att Bengt Göransson säger sig vara öppen för en reklamfinansierad tredje kanal. Den strid som han ansåg pågick i kammaren mellan moderater och socialdemokrater går emellertid då att hänföra till själva kärnpunkten i denna fråga, nämligen synen på eterfriheten. Här finns en skild syn. Jag kan inte säga att jag skäms särskilt mycket för att vi säger att mångfald skapas bäst om flera får vara med och producera. Jag noterade att kulturministern, när han kritiserade våra ställningstaganden i kammaren, hade två utgångspunkter: dels någonting som inte berörs i betänkandet, nämligen reklamen utanför koncernen, dels vad som kan ha skett i Sveriges Radios styrelse. Den samsyn som vi moderater har i denna fråga kan man inte ha såsom underlag för en debatt, där man försöker påstå att vi ser på frågan på olika sätt. Den frihet i etern och den syn på Sveriges Radio som jag har redovisat i dag är partiets uppfattning och ingenting annat.
Herr talman! Bengt Göransson säger att han litar på mig, när jag påstår att denna debatt inte gör frågan klarare utan snarare mera förvirrad. Bengt Göranssons uttalanden i massmedia och i inlägg här i kammaren har faktiskt den effekten. När jag säger detta menar jag det. Det hade varit mycket intressant att någon gång få en fingervisning om hur Bengt Göransson tänker sig den mer långsiktiga finansieringen av Sveriges Radio-koncernen. Denna diskussion avspeglar inte alls detta. När vi ställer upp alternativ, avfärdar Bengt Göransson dem. Men själv säger han ingenting om hur han tänker sig den långsiktiga finansieringen. Bengt Göransson framhåller att den ökade konkurrensen just nu har lett till prishöjningar. Det har inte blivit billigare genom konkurrensen. Frågan är om även Bengt Göransson ansluter sig till de debattörer från andra politiska partier som påstår att den ökade konkurrensen skall lösa finansieringsfrågorna för Sveriges Radio-koncernen. Det vore intressant att få veta detta. Sedan något om idrotten, trots att vi inte primärt skall diskutera den. Bengt Göransson säger att fotboll inte sänds ofta i TV i USA. Nej, inte europeisk eller svensk fotboll givetvis. Däremot sänder man amerikansk fotboll i rätt stor omfattning, t.o.m. i större omfattning än ishockey. Men det är en annan sak. Amerikansk fotboll är naturligtvis intressant i USA. Till slut, herr talman! Time out förekommer i en mängd olika sporter, som mig veterligen sänds bara vid enstaka tillfällen i TV. Där förekommer ingen reklam. Jag har svårt att inse den omedelbara kopplingen mellan en spelregel och reklam.
Herr talman! Självfallet visas amerikansk fotboll i amerikansk TV. Jag får låta frågan stå öppen, men jag visste inte att amerikansk fotboll uppenbarligen spelas i 2 X 45 minuter utan någon form av paus. Det är dock möjligt. I så fall är jag naturligtvis beredd att tänka igenom detta en gång till. Jan Hyttring påstod att jag inte hade sagt någonting om den långsiktiga finansieringen av Sveriges Radio. Jag beklagar att Jan Hyttring uppenbarligen inte var närvarande i riksdagen vid det tillfälle då TV-avgiftspropositionen behandlades. När jag redovisade förslaget om behandlingen av TV avgiften, redovisade jag vår principiella syn på finansieringen av Sveriges Radio. I en rad uttalanden därutöver har jag hävdat TV-avgiften såsom den rimliga finansieringsformen. När det gäller förvirringen kan jag bara konstatera att Jan Hyttring i sitt inlägg faktiskt inte sade att debatten var förvirrad. Han sade att han var förvirrad av debatten. I det stycket tillät jag mig säga att jag inte är beredd att ta ansvar för den förvirringen. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 24, som vi nu skall diskutera, behandlar regeringens proposition 1988/89:113 om ändring i brottsbalken när det gäller tjänstefel. I propositionen föreslås en utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för offentligt anställda. Enligt förslaget skall straff kunna utdömas, inte bara för gärningar som innefattar felaktig myndighetsutövning, utan också för vissa andra oriktiga handlingar som har nära anknytning till myndighetsutövning. Enligt förslaget skall nuvarande brottsrubriceringar ändras. Uppsåtligt brott som inte är grovt och brott som begås av oaktsamhet ges beteckningen De här lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 1989. De nuvarande bestämmelserna om straffrättsligt ansvar för offentliga funktionärer infördes genom lagstiftning 1975 — den s.k. ämbetsansvarsreformen -— och de gäller sedan den 1 januari 1976. Före denna reform gällde ett långtgående särskilt straffrättsligt ansvar för offentligt anställda tjänstemän, då en ämbetsman kunde dömas för tjänstefel om han av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag m.m. Genom ämbetsansvarsreformen avskaffades den här beskrivna ordningen och ersattes med nuvarande regler, som bygger på principen att särskilda straffrättsliga ansvarsregler bör gälla endast i den mån det är motiverat på grund av den offentliga verksamhetens särart. Vid tidigare behandling av ämbetsansvarsreformen har utskottet ställt sig bakom de tankegångar som bar upp detta förslag. Utskottet ansåg att det tidigare sanktionssystemet för offentliga tjänstemän var föråldrat och inte förenligt med utvecklingen på arbetsrättens område. Vid senare behandling av detta ärende har dock utskottet konstaterat att erfarenheten av tillämpningen av de nya ansvarsreglerna visade att det fanns skäl att se över dessa och att överväganden borde ske i flera hänseenden beträffande rekvisiten i 20 kap. 1 § BrB, och det är med anledning av detta som ärendet åter är till behandling för riksdagen. Herr talman! Till betänkandet finns fogat tre reservationer, varav två är socialdemokratiska. Jag skall ändå börja med att kommentera den moderata reservationen 2, som tar upp reservationsrätten för kommunaltjänstemännen. I reservationen framhålls med anledning av motion Ju35 yrkande 5 att skillnaden i fråga om reservationsrätten för statstjänstemän resp. kommunaltjänstemän är svårförståelig och ägnad att skapa osäkerhet om rättsläget. Utskottsmajoriteten konstaterar dock att reservationsrätten enligt förvaltningslagen fyller ett annat ändamål än det som motionärerna åsyftade. Vidare vill majoriteten hänvisa till dåvarande departementschefens uttalande i samband med genomförandet av ämbetsansvarsreformen, där det framgår att tjänsteman inte behöver reservera sig för att freda sig mot ansvar för andras felaktiga beslut eller åtgärder. Mot den här bakgrunden yrkar jag avslag på reservation 2. Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen nr 1 tas frågan om utvidgning av straffansvaret för tjänstefel upp. Det är beträffande motiveringen som vi socialdemokrater gör invändningar mot majoritetsförslaget. Trots att utskottet har avstyrkt bifall till motionerna Ju33 och 35, vill majoriteten öppna dörrarna för att ytterligare se över omfattningen av straffansvaret. Vi socialdemokrater anser att anknytningen till myndighetsutövning ligger i linje med grundmotiven för det särskilda straffansvaret för offentliga funktionärer, nämligen intresset att skydda samhällsmedborgarna mot fel vid utövandet av den offentliga makten. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. I konsekvens med reservation nr 1 yrkar jag slutligen också bifall till reservation nr 3. Som framgår av betänkandet är ett antal frågor som har anknytning till det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel under utredning. Att som majoriteten föreslår tillsätta ytterligare en utredning efter de nu pågående utredningarna, anser vi socialdemokrater inte är behövligt eller meningsfullt. Det skulle tvärtom försena angeläget lagstiftningsarbete. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till reservation 1 och 3 samt avslag på reservation 2.

Herr talman! I detta betänkande från justitieutskottet behandlas proposition 1988/89:113 och åtta motioner väckta under den allmänna motionstiden. I propositionen föreslås en utvidgning av det straffrättsliga tjänstemannaansvaret för offentligt anställda. Det är en gammal moderat fråga, som vi har drivit under många år. Vi hyste en viss förhoppning om att den nuvarande situationen skulle förbättras i och med denna proposition. Förslaget är dock behäftat med en rad inskränkningar som medför att det straffrättsliga ansvaret för offentliganställda är mer att betrakta som ofullständigt än ett fullständigt och viktigt instrument för rättsstaten i arbetet med att försvara den enskilde gentemot godtycklig och felaktig behandling av offentliga funktionärer i deras myndighetsutövning. En majoritet av partierna i justitieutskottet har uppfattat propositionens förslag ungefär så som jag nu har beskrivit det. Dessa partier har samlat sig kring en skrivning där utskottet hemställer att regeringen skall tillsätta en utredning för att se över frågan om en utvidgning och ett fullständiggörande av straffansvaret för offentliga tjänstemän. Herr talman! Frågan om tjänstemannaansvaret har många och vittomfattande dimensioner. Jag skall överraska kammaren genom att vara mycket kortfattad och enbart ta upp några synpunkter. Ansvar för tjänstefel skall enligt propositionen bli aktuellt för den tjänsteman som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften genom handling eller underlåtenhet. Ringa fall skall inte föranleda straffansvar. I den moderata kommittémotionen Ju35 tar vi upp de synpunkter som lagrådet kritiskt anför, och vi menar att det finns situationer utöver det nu täckta området där myndigheters felaktiga handlande varken medför straffrättsligt ansvar eller ersättning till enskilda som lidit skada på grund av handlandet. Vi menar —i likhet med lagrådet — att det också krävs ersättningsregler som tillgodoser medborgarnas berättigade intressen när det gäller rätten till ersättning för skada som vållats av felaktigt handlande från myndigheters sida. Behovet av en utredning i denna del är angeläget, vilket lagrådets synpunkter också ger uttryck för. Herr talman! Socialdemokraterna står kallsinniga inför dessa centrala synpunkter som lagrådet framfört. Det är egendomligt. Socialdemokraterna väljer att stå på den starkes sida mot den svage. Det är något slags omvänd solidaritet, där man, ju mer illa man far, får desto mindre hjälp. Enskilda människors berättigade krav på rätt och ersättning kastas i papperkorgen, och man slår vakt om den offentliga förvaltningen. Avslutningsvis vill jag beröra den moderata reservationen nr 2. Vi menar där från moderat håll att kommunaltjänstemän bör ha en fristående reservationsrätt, så att de inte skall kunna drabbas av straffansvar för beslut och åtgärder som andra svarar för. Detta menar vi är ett logiskt skydd som bör fogas till ett lagverk om utvidgat straffansvar för offentliganställda. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation nr 2 och i Övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan inskränka mig till att instämma i vad Göran Ericsson sade om varför en ny samlad utredning behövs. Folkpartiet delar den uppfattningen. Det är glädjande och bra att det har gått att få majoritet för den linjen i utskottet. I väntan på den utredningen kan vi tills vidare godta regeringens förslag.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

Herr talman! Med så förståndiga ord från Göran Ericsson och Lars Sundin, finner jag inte anledning att upprepa vad de har sagt. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Till Göran Ericsson, Lars Sundin och Kent Lundgren vill jag säga att vi menar att de utredningar som nu pågår i så fall bör slutföras innan vi tar ställning till om någon ny utredning skall tillsättas. Det är egentligen den motiveringen vi vill anföra till betänkandet.
Herr talman! Jag vill då för Björn Ericson påpeka att det är just detta som utskottsmajoriteten säger. Vi förordar en lösning som innebär att de olika delfrågorna tas upp till en särskild samlad belysning först efter det att resp. utredning avslutat sitt arbete i aktuell del. Vi har således sagt precis det som Björn Ericson nu efterlyser.
Herr talman! Skillnaden ligger i att vi inte nu vill ta ställning till om man skall tillsätta en sådan utredning. Vi avvaktar med ett sådant beslut tills de pågående utredningarna är klara.

Herr talman! Talet 13 är för många människor en smått magisk siffra. Några anser att den medför otur, andra anser motsatsen. I detta anförande kan jag ge stöd för båda åsikterna. Ibland medför talet 13 otur. Det har skett i justitieutskottets betänkande nr 25, där ett enigt utskott under mom. 13 har yrkat avslag på den proposition som ligger till grund för betänkandet. Utskottet har där lagt fram ett eget förslag. Utskottsförslaget var emellertid tillkommet under förutsättning att riksdagen i går skulle ha antagit regeringens proposition om ny utlänningslag samt följdförfattningar. Nu blev det inte så. Därför måste jag nu här i kammaren yrka avslag på justitieutskottets hemställan under mom. 13 och i stället yrka bifall till det genom proposition 1988/89:124 framlagda förslaget om lag om ändring i lagen om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall. För kammarens ledamöter kan det kanske vara av värde att veta att jag i detta yrkande har ett enigt utskott bakom mig. Jag yrkar dessutom bifall till utskottets yrkanden under momenten 1 t.o.m. 8, 11 och 12 samt till reservationerna 7 och 8. De rör så pass olika frågor som kyrkofrid och förbud mot buggning. Betänkande nr 25 handlar om ”vissa tvångsmedelsfrågor”, vilket i sak är uttytt beslag, husrannsakan och telefonavlyssning. Helt kort kan jag här säga att det inte förordas några som helst revolutionerande nyheter. Däremot står utskottsmajoriteten, i motsats till de socialdemokratiska reservanterna, bakom ett tillkännagivande till regeringen i fråga om polismans rätt att besluta om husrannsakan. Vi begär att regeringen lägger fram ett förslag till ändring av 28 kap. 5 § rättegångsbalken, så att polismans rätt att själv fatta beslut om husrannsakan uttryckligen i lagtexten inskränks till fall då fara är i dröjsmål. Våra skäl för detta är klara. Vi i majoriteten menar att riksdagen skall slå vakt om grundlagens bud. I detta fall gäller det bestämmelserna i regeringsformen om grundläggande frioch rättigheter som garanterar enskilda medborgares intressen ett säkrare skydd emot ingripanden från det allmänna. Det är enligt vår mening skäl för att inte utan vidare anförtro åt enskild polisman att själv fatta beslut om husrannsakan. I två delfrågor är vi från folkpartiet inte ense med majoriteten. Reservation nr 7 rör en smått historisk fråga. På Birger Jarls tid visste alla att det skulle råda kyrkofrid i landet. Ingen skulle behöva frukta för sin person om han uppehöll sig i ett kyrkorum. Många tror att det är så — och de flesta tycker säkert att så är eller borde det vara fortfarande. Så är det dess värre inte. Vi saknar varje bestämmelse om den från Birger Jarls tid i allmänhet respekterade kyrkofriden. Bäst vore naturligtvis om det inte Prot. 1988/89:126 behövdes, om kyrkofriden vore så självklar att den kunde respekteras utan — 1 juni 1989 särskild lagstiftning. Dess värre har erfarenheten på sistone lärt oss att så inte är fallet. När polisen, som det faktiskt har skett i Sverige de senaste åren, ingriper mot människor som är förföljda för sin politiska tros skull t.o.m. när de för en tid tagit sin tillflykt till ett kyrkorum, anser vi att det är dags att på nytt ilag försöka påminna om kyrkofriden. Det är därför vi reservanter begär en utredning i denna fråga. Genom reservation nr 8 vill vi klart och uttryckligt redan nu säga ifrån att vi i folkpartiet menar att lika väl som s.k. buggning för närvarande är förbjuden i Sverige, skall vi behålla det förbudet. Vi kan inte se någon som helst anledning till att i vårt samhälle införa ett tvångsmedel som mest påminner om Orwells 1984. Vi menar att eftersom en debatt där många säger att de vill införa buggning tyvärr har uppstått, är det viktigt att riksdagen redan nu säger sin mening. Det finns ingen anledning att ens utreda möjligheterna till laglig buggning. Det är olagligt i Sverige och bör så förbli. Herr talman! Sannolikt är detta den sista riksdagsdebatt jag deltar i, och därmed kommer jag åter till talet 13. Jag har i 13 år haft förtroendet att vara ett av svenska folkets valda ombud i riksdagen. Det har för min del inte varit 13 oturliga eller olyckliga år, utan tvärtom 13 år som har gett mig mycket av arbetsglädje och gemenskap här i kammaren. Det vill jag gärna tacka för. Om jag försökte se tillbaka skulle jag kunna stå här länge och räkna upp allt ifrån jämställdhetslagen till friggeboden och länsrätterna som debatterats och blivit till under de här åren. Jag kan naturligtvis också beklaga sådant som inte har blivit genomfört ännu, vare sig det gäller samhällstjänst eller det som vi brukar kalla ”en fast förbindelse över Öresund”. Samhällstjänst kommer säkert att bli verklighet inom något år. Bron, som är ett enklare namn för en fast förbindelse, kanske dröjer något längre. Men så länge utskottets vice ordförande sitter på Malmöbänken, har jag ett visst hopp om att den ändå skall bli verklighet i hans livstid. Herr talman! Det händer emellanåt att någon debattör i pressen påstår att riksdagen är maktlös. Så här mot slutet av min riksdagsbana skulle jag gärna ta en debatt med dem, ty min erfarenhet stämmer inte alls med det påståendet. Visst godkänner vi många av regeringens förslag, och mycket ofta sker det i full enighet. Men det är sannerligen inte sällsynt att motsatsen inträffar, och det är precis så det skall vara i en demokrati. Det är precis också som det kommer att bli i två av de ärenden vi debatterar här just nu. Men i Sveriges riksdag skall man inte se tillbaka. Här skall vi se framåt och arbeta för ständigt bättre villkor, oavsett om det gäller varje enskild medborgare eller dem som kommit på sned i samhället och som vi i justitieutskottet därför har ett särskilt ansvar för. I det arbetet är man beroende av gott kamratskap och en samarbetsvilja, både i det egna partiet och över partigränserna. Den finns i hög grad, och jag vill tacka alla som jag har kommit i kontakt med under de här åren för den gemenskap jag har fått del av. Det är självklart att jag då vänder mig särskilt till mina utskottskamrater. Vice ordföranden och jag representerar inte samma partier, däremot samma valkrets. Vi har av den anledningen haft många debatter, både här i 43 kammaren, vid utskottsbordet och i korridoren. Men det har alltid varit renhåriga debatter. Vi har sällan kunnat övertyga varandra om bärigheten i våra egna argument, men vi har åtminstone lyssnat och respekterat varandra. Vi har alltid haft ett mycket gott samarbete i ledningen av utskottet. Jag kan inte heller erinra mig att det någonsin har förekommit några personliga sammanstötningar eller onda ord mellan några av utskottets ledamöter. Alla vet att när vi debatterar skiljer vi på sak och person. Personligen har vi aldrig haft svårt för att vara vänner. Vi har haft trevligt i justitieutskottet, och det tackar jag alla för. Herr talman! Sist men inte minst känns det angeläget att till protokollet få framföra min stora uppskattning av justitieutskottets personal. Jag tror inte att svenska folket anar hur duktiga och lojala tjänstemän vi har. Kanske just därför blir riksdagsarbetet aldrig riktigt bekymmersamt, utan alltid bara roligt och intressant.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar innehåller två frågor som jag helt kort skall kommentera. Den första frågan gäller polismans rätt att själv fatta beslut om husrannsakan. Bestämmelserna om detta finns i rättegångsbalken och polislagen. Enligt 28 kap. 4 § rättegångsbalken fattas beslut om husrannsakan av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. I 28 kap. 5 § finns bestämmelser som ger en polisman rätt att i vissa situationer själv besluta om husrannsakan. Detta kan ske ”om åtgärden har till syfte att eftersöka den som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller att verkställa beslag av föremål, som på färsk gärning följts eller spårats, så ock eljest, då fara är i dröjsmål”. Beslut om husrannsakan enligt 20 § andra stycket polislagen fattas av polismyndigheten. Bara om det är fara i dröjsmål får åtgärden vidtas utan ett sådant föregående beslut av polismyndigheten. Sedan justitiekanslern, JK, undersökt tillämpningen av bestämmelserna i 28 kap. 5§ rättegångsbalken har han hos regeringen föreslagit att en polismans rätt att själv fatta beslut om husrannsakan enligt rättegångsbalken uttryckligen inskränks till fall då fara är i dröjsmål. I en moderat kommittémotion har det yrkats att lagen måtte ändras i enlighet med JK:s förslag. Utskottsmajoriteten, bestående av moderater, folkpartister, centerpartister, kommunister och miljöpartister, har ställt sig bakom motionen. Som JK uttalat får det förhållandet att en åtgärd kan genomföras på ett lättare eller bekvämare sätt för myndigheten inte utgöra motiv för att tillåta ingrepp mot den enskildes personliga frihet och integritet. Anledningen till huvudregeln i 28 kap. 4 § rättegångsbalken att beslut om husrannsakan skall fattas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten är att de överväganden som måste göras oftast är av så grannlaga natur att det bör överlämnas åt rättsbildad personal att göra bedömningar i sådana frågor. — Prot. 1988/89:126 Utskottet har därför i likhet med JK ansett att det inte utan starka skäl bör — 1 juni 1989 anförtros åt en enskild polisman att själv fatta beslut om husrannsakan. Bestämmelsen i 28 kap. 5 § rättegångsbalken bör därför ändras så, att polismans rätt att själv fatta beslut om husrannsakan uttryckligen i lagtexten frågor; inskränks till fall då fara är i dröjsmål. Genom en sådan lagändring bringas bestämmelserna i rättegångsbalken också i närmare överensstämmelse med vad som gäller enligt polislagen. Den andra frågan gäller kyrkofriden. Kristna kyrkor har av hävd varit fredade och därigenom kunnat bli fristad åt förtvivlade människor. Denna kyrkofrid återfinns i hela den västerländska kulturen och har i Sverige hävdats starkt i bl.a. Birger Jarls fredslagar och i 1734 års lag. En omständighet som gör att kyrkofriden emellertid i dag inte kan fastställas lika lätt som tidigare är svårigheten att numera definiera begreppet kyrka. Mot bakgrund av att frågan om tvångsingripanden i kyrkolokaler m.m. aktualiserats i ett flertal uppmärksammade fall under de senaste åren är det angeläget att klarlägga kyrkofriden i Sverige, så att möjligheterna till tvångsingripanden i kyrkolokaler begränsas. Det bör ankomma på regeringen att låta utreda frågan i syfte att kunna återkomma till riksdagen med förslag till begränsande lagstiftning. I första hand bör det utredas om möjligheterna till tvångsingripanden kan begränsas så att sådana inte får ske när någon eftersöks av annan anledning än misstanke om viss grövre brottslighet. Jag yrkar bifall till reservation 7. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få passa på tillfället att beklaga att Karin Ahrland efter den här sessionen lämnar riksdagen och justitieutskottet. Karin Ahrland har i hög grad bidragit till det goda samarbete som rått i utskottet. Jag vill tacka Karin Ahrland för de år som jag har haft förmånen att samarbeta med henne. Jag önskar henne lycka till med hennes nya uppdrag.

Herr talman! Jag vill först instämma i Jerry Martingers tack till ordföranden i justitieutskottet. Jag yrkar bifall till reservation 5, som handlar om bandupptagning av telefonsamtal. Att den fråga som behandlas i reservationen är ett verkligt problem framgår bl.a. av ett uttalande som JO har gjort då han bl.a. sade att det, utom i fall då särskilda skäl gör det nödvändigt, måste anses otillbörligt att en offentlig funktionär utan lov eller eljest i hemlighet inspelar ett telefonsamtal som vederbörande har med någon. Samma resonemang kan naturligtvis föras när det gäller två privatpersoner som talar med varandra i telefon och den ena utan den andres vetskap spelar in samtalet. Vaktslåendet om den personliga integriteten men också frågan om det skall vara tillåtet att använda i hemlighet gjord bandupptagning i olika sammanhang är enligt vår uppfattning tillräckligt skäl för att regeringen skall utreda frågan, vilket föreslås i reservation 5. Jag vill säga några ord om reservation 7, där tvångsingripanden i kyrkolokaler behandlas. Självklart skall vi ha kyrkofrid, men inte genom 45 särskilda regler eller lagar. Problemen är alltför många. Hur bestäms det t.ex. vilka lokaler som skall betraktas som kyrkolokaler och vilka som inte skall göra det? Kyrkofrid åstadkoms och vidmakthålls bäst genom att proportionalitetsprincipen tillämpas. Birger Jarls kyrkofrid handlade för övrigt inte om enskilds möjlighet att gömma sig för rättsväsendets företrädare utan att hålla sig undan för personliga fiender som ville skada. Jag yrkar bifall till reservation 5 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Även ett rättssamhälle behöver i viss utsträckning en tvångsmedelslagstiftning. Men vi i vpk anser att det är nödvändigt med en mycket stor restriktivitet i frågor av den typen. Vi ser positivt på förslaget i betänkandet om att införa en s.k. proportionalitet i rättegångsbalken. Det innebär att tvångsmedel får användas endast när skäl talar för att den åtgärd som vidtas uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Jag skall ta upp några områden där vpk har reserverat sig.

När det gäller brott mot rikets säkerhet är dock befogenheterna utvidgade till att även gälla försök, förberedelser och stämpling till brott. Nu föreslås en terminologisk anpassning. Man kallar åtgärden för hemlig teleavlyssning. Det skall även inbegripa exempelvis dataöverförda meddelanden. Möjligheterna när det gäller teleavlyssning utvidgas nu till att gälla försök, förberedelser och stämpling till brott även när det gäller allmän polisverksamhet. Det anser vpk innebära att man flyttar fram toleransgränserna på ett oacceptabelt sätt när det gäller tvångsmedel. Vi kan inte finna att tillräckligt starka skäl har angivits för att utvidga polisens befogenheter när det gäller teleavlyssning. Vidare föreslås att tvångsmedlet teleövervakning även skall få användas vid mindre grova brott. Teleövervakning innebär att information inhämtas om vilka samtal som har förekommit till eller från en viss teleanläggning. Detta gör det möjligt för polisen att kartlägga en misstänkt och hans förhållanden, men det innebär också att många andra, helt oskyldiga hamnar i polisens kartläggning. Vid teleavlyssning finns det ett material som sedan skall översättas och bearbetas på olika sätt. Det utgör i sig vissa begränsningar. Teleövervakning är ett tvångsmedel som kan användas i mycket större omfattning. Här ser vi en fara i att teleövervakning i framtiden t.ex. kan användas för att kartlägga trädkramare, fredsaktivister eller andra progressiva grupper. Vi har tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet funnit det befogat med ett tillkännagivande att avlyssning med dold mikrofon inte är tänkbar ens i framtiden. Vid användande av tvångsmedel kan polisen ofta få tillgång till s.k. överskottsinformation eller oavsedda uppgifter som kan gälla brott eller Prot. 1988/89:126 något annat. Vi anser att det bör införas särskilda regler när det gäller hur — 1 juni 1989 sådant material skall hanteras och få användas. Vi föreslår att regeringen skall få återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser för hur ÄG å é frågor överskottsinformation skall hanteras. Vi anser, i likhet med tvångsmedelskommittén, att vid användande av tvångsmedel det i vissa fall är befogat med ett s.k. offentligt ombud. Även här föreslår vi att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag i enlighet med det förslag som tvångsmedelskommittén har framfört. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 8.

Herr talman! Jag har inte heller denna gång så mycket mer att tillägga. Talarlistan är lång och dagen är kort. Vi i miljöpartiet tycker att regeringens förslag går för långt när det gäller teleavlyssning och teleövervakning. Vi kan tänka oss att acceptera detta vid skäl för misstanke om grova narkotikabrott och även vid försök, förberedelse och stämpling till sådana brott utöver vad som gäller i dag. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4. Det är kloka ord som sagts när det gäller tvångsingripanden i kyrkolokaler. Det finns en trend i ett hårdare samhälle att äntligen få åstadkomma något mjukare, och det skulle kännas mycket skönt. Detta gäller just när det gäller att utreda vad som kan kallas för kyrkolokal. Kan inte folk som inte har begått brott mot tredje man få litet ro där medan de hämtar tillbaka sina psykiska krafter? Det tycker jag att vi kan stödja. Jag yrkar bifall till reservation 7.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

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för utskottets betänkande konstateras att nuvarande regler på tvångsmedelsområdet i allt väsentligt är väl avvägda. Det finns inte något behov av några mer genomgripande förändringar. Det är en bedömning som utskottet delar. Ett viktigt förslag i propositionen är att den s.k. proportionalitetsprincipen uttryckligen införs i rättegångsbalken. Denna regel innebär att ett tvångsmedel får användas bara om de skäl som talar för att åtgärden vidtas uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Den här principen har hittills tillämpats enligt praxis, men det är naturligtvis bra att vi får en uttrycklig lagreglering på området. När det gäller reglerna om telefonavlyssning föreslås vissa förändringar. För att inbegripa också andra former av telekommunikation än telefonsamtal föreslås att termen telefonavlyssning ersätts med hemlig teleavlyssning. I fortsättningen kommer således all kommunikation som befordras via allmänna telenätet att omfattas av lagstiftningen. En annan ändring är att det blir möjligt att tillgripa hemlig teleavlyssning vid misstanke om försök, förberedelse eller stämpling för brott om brottet är sådant att avlyssning skulle kunna ske vid fullbordat brott. Det gäller mycket grova brott som mord, grovt rån och grovt narkotikabrott. Vpk och miljöpartiet har reserverat sig mot detta. Reservanterna godtar utvidgningen vad gäller s.k. förbrott till grovt narkotikabrott och grov varusmuggling, men inte i övrigt. Jag har svårt att hänga med och förstå logiken i det resonemanget. Varför skall inte avlyssning få ske vid misstanke om förberedelse till mord eller grovt koppleri? Reservanterna anser ju att det är godtagbart vid misstanke om försök till grov varusmuggling. I propositionen föreslås också ett införande av ett nytt tvångsmedel, nämligen hemlig teleövervakning. Här har vpk och miljöpartiet också reserverat sig. Jag yrkar avslag även på den reservationen. I utskottsbetänkandet behandlas också några motioner i vilka man kräver ett förstärkt straffrättsligt skydd för brott mot kyrkofriden och begränsningar av eller förbud mot tvångsingripanden i kyrkolokaler. Utskottsmajoriteten avvisar dessa förslag. Det strider mot svensk rättstradition att införa några slags frizoner där polisingripanden över huvud taget inte får ske. Det kan inte vara acceptabelt att brottslingar genom att uppehålla sig i kyrkolokaler skall kunna hålla sig undan myndigheterna. Jag tror inte heller kyrkan skulle vara betjänt av en sådan lagstiftning. Till detta kan man ställa sig frågan varför möjligheterna till tvångsingripanden skall vara mindre i just kyrkolokaler. Samma intressekonflikter kan uppstå vid husrannsakan i andra lokaler, t.ex. advokatkontor och tidningslokaler. Utskottet understryker emellertid att proportionalitetsprincipen innebär att tvångsmedel i sådana situationer skall användas med försiktighet och omdöme. När det gäller frågan om nya tvångsmedel och avlyssning med dold mikrofon läggs inga sådana förslag fram i propositionen. Justitieministern avvisar möjligheterna att använda dold mikrofon vid förundersökningar i allmänhet. När det gäller säkerhetspolisens verksamhet hänvisar justitieministern till de överväganden som skall ske i säpo-kommittén. I reservation 8 kräver folkpartiet, vpk och miljöpartiet ett fortsatt förbud mot elektronisk avlyssning. Med detta tycks reservanterna mena att frågan inte ens får utredas av säpo-kommittén vad gäller säkerhetspolisens verksamhet. Det finns ingen anledning att i dag ge uttryck för något slags personlig uppfattning eller ställningstagande i sakfrågan. Den frågan skall utredas. Men jag tycker att det är något egenartat av reservanterna att inte ens vilja tillåta en utredning av ett ganska komplext problem. Det är inte likt folkpartiet, miljöpartiet och vpk att säga nej till utredningar. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter utom mom. 7, där jag yrkar bifall till den reservation som socialdemokraterna avgivit om polismans rätt att även fortsättningsvis få besluta om husrannsakan med stöd av rättegångsbalken. Herr talman! Jag vill också instämma i de tack som riktats till Karin Ahrland för hennes insatser som utskottets ordförande under tiden från 1985. Det har varit ett mycket bra samarbete i utskottet, och det har framför allt Karin Ahrland bidragit till.

Herr talman! Vi i vpk tycker oss ha funnit belägg för att man har en övertro = 1juni 1989 på telefonavlyssningen. Men narkotikabrottsligheten är ju av en omfattning som väl knappast kan jämföras med omfattningen när det gäller exempelvis mord begångna i vårt land. Rimligtvis borde orsaken till att teleavlyssning används vara att man t.ex. vill avvärja en överhängande fara, att man vill skaffa fram bevis för att kunna styrka brott eller att man vill förhindra att sabotage fullbordas. I bl.a. Edenmankommissionens rapport tas dessa frågor upp. Man kan t.ex. läsa: Telefonavlyssning bör inte bedrivas i så stor omfattning att det avlyssnade materialet blir liggande i månader utan att bli översatt och bearbetat. På ett annat ställe står det att man inte kan bevisa att just telefonavlyssningen i särskilt stor omfattning har bidragit till att brottslig verksamhet kunnat avvärjas. å Dessutom finns det andra saker som gör att det inte verkar bra att i detta läge gå vidare med teleavlyssningen. Mobiltelefoner exempelvis kan inte avlyssnas. Vidare sägs det att en övergång till digitalteknik kan få samma konsekvenser som när det gällt mobiltelefonen. Det finns möjligheter att koppla s.k. kryptoutrustning till telefonen. Enligt uppgifter kommer televerket att gå ut med erbjudanden om kryptoutrustning som en särskild service till de kunder som så önskar. Såväl rättsliga som tekniska hinder försöker man nu att få bort när det gäller att avlyssna meddelanden mellan datorer — meddelandeväxling mellan datorer nämns ju här. Vi vidhåller således att det ännu inte har framkommit några skäl som gör att denna rätt bör utökas.

Herr talman! Mycket kort något om kyrkofriden. Motionerna i detta sammanhang har i varje fall inneburit att utskottet har gjort uttalanden i rätt riktning, och det är en god början. Vi reserverar oss därför att vi vill få frågan om en lagstiftning utredd. Men jag kan vara ense med Anders Svärd om att det bästa vore att vi inte behövde lagstifta här. Det är alldeles riktigt. Men i Sverige tvingas vi ibland att lagstifta, bl.a. och kanske främst, för att med lagens hjälp kunna skydda dem som är värnlösa. I sådana här fall handlar det ju, herr talman, mycket ofta om just värnlösa människor som förföljs ända in i kyrkorna. Av den anledningen står vi i folkpartiet bakom den framställda reservationen.
Herr talman! I fråga om kyrkofriden är det intressant att notera socialdemokraternas plötsliga intresse för brottsbekämpning. Något sådant intresse har vi inte tidigare märkt under alla de debatter där socialdemokraterna talat sig varma för minskade polisresurser, lindrigare straff, halvtidsfrigivning, åtalsunderlåtelser, en verkningslös politik på ungdomsbrottslighetens område och en flummig narkotikapolitik. Således är det egendomligt att socialdemokraterna tillfälligtvis vaknar upp just när det handlar om kyrkan.

Herr talman! Jag avstår från att replikera på Jerry Martingers inlägg. Jag vill dock säga några ord till Berith Eriksson. Telefonavlyssning är ett tvångsmedel som skall användas med stor restriktivitet. Men detta tvångsmedel kan ibland vara utomordentligt effektivt. Vi går med på en viss utvidgning av möjligheterna att använda telefonavlyssning. Men när det gäller möjligheten att tillgripa telefonavlyssning på försöksstadiet vill ni att detta skall vara tillåtet endast vid grova narkotikabrott och vid varusmuggling. Som jag sade i mitt huvudanförande jämför man här, naturligtvis, med annan grov brottslighet. Men mord är faktiskt — om man ser till straffskalan — ett grövre brott än grov varusmuggling. Jag kan inte riktigt förstå varför det inte skulle vara tillåtet att på försöksstadiet använda telefonavlyssning vid misstanke om försök till mord. Detta vill ni ju tillåta vid grov varusmuggling. Så något beträffande diskussionen om kyrkofriden. Karin Ahrland nämnde i sitt anförande Birger Jarl och hänvisade till den medeltida regleringen av kyrkofriden. Men den jämförelsen tycker jag är något missvisande. Den regleringen syftade ju till att värna enskilda människor mot angrepp från andra enskilda som ville ta lagen i egna händer. Syftet med kyrkofriden på medeltiden var inte att förhindra eventuella ingripanden från kungamakten, utan syftet var, som sagt, att skydda enskilda mot andra som ville ta lagen i egna händer, som i ett primitivt rättssamhälle. Därför tycker jag nog inte att en sådan här jämförelse bakåt i tiden är särskilt bärande i den dagsaktuella situationen. Vidare har här gjorts vissa internationella jämförelser. Utskottet har inhämtat uppgifter från ett flertal ambassader och således kunnat konstatera att exempelvis Förbundsrepubliken Tyskland, Finland, Danmark, Nederländerna och Frankrike inte har någon särskild reglering som förhindrar tvångsingripanden i kyrkolokaler.

Herr talman! Magnus Persson och jag har väckt en motion i detta ärende. I denna motion finns det fyra olika yrkanden. Jag skall inte behandla dessa nu. Men en av de frågor som vi har tagit upp vill jag beröra. Vi anser nämligen att det när det rör sig om tvångsmedelsanvändning finns ett behov av ett ombud eller en god man som företräder den som kan utsättas för åtgärden. Jag har varit något överraskad över att utskottet ställt sig så pass negativt till det här förslaget, eftersom det är av stor betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt att man har ett tvåpartsförfarande i detta sammanhang. Utskottet hänvisar till att det finns s.k. officialprövning och att det skulle vara tillräckligt. Det är inte tillräckligt, vare sig det gäller tvångsmedel av det slag som det här rör sig om eller andra frihetsinskränkningar som kan göras. Här finns ett verkligt behov av att rättssäkerheten tillgodoses på ett annat sätt. Detta behöver inte bli omständligt eller medföra försening av förfarandet av någon nämnvärd betydelse. Vad som är den allra största svagheten i utskottets ståndpunkt är ju att det inte finns någon som kan överklaga beslutet. Det behövs här en klagomöjlighet. Dessutom behövs ett ombud eller en god man som kan redovisa saken inför den som har blivit berörd, framför allt i ett sammanhang då tvångsmed Prot. 1988/89:126 let har använts på ett felaktigt sätt. 1 juni 1989 Vi två motionärer är ju långt ifrån ensamma om att ha denna ståndpunkt. Tvångsmedelskommittén hade samma ståndpunkt, och detsamma gäller Edenmankommissionen. Därför tycker jag att det på den här punkten inte är tillräckligt att, som utskottet gör, hänvisa till de tillsynsuppgifter som JO och JK har. Det vore ju att helt underskatta betydelsen av att den som är berörd av ett tvångsmedel har någon som självständigt tar till vara hans intressen.

Herr talman! Frågan om i vilken utsträckning polis och andra samhällsorgan skall kunna göra ingripanden i kyrkor och kloster har ju under senare år vid ett flertal tillfällen väckt stor uppmärksamhet. Frågan är om polis över huvud taget skall få gå in i sådana lokaler eller inte. Och om ingripanden skall få företas, vilka begränsningar skall i så fall gälla? I den motion, Ju24, som Anita Persson, Evert Svensson, Karl-Erik Svartberg och jag själv har skrivit, hävdar vi för det första att vårt lands lagar i princip skall gälla överallt. Samhället och dess lagstiftning skall ju genomsyras av humanitet, och därför bör man inte i och för sig eftersträva att det skapas särskilda frizoner, som är undandragna samhällets lagar. Medeltidens fridslagar, t.ex. lagen om kyrkofrid, tillkom ju, såsom har sagts här i dag, mot bakgrund av att respekt för människovärdet inte rådde. Därför skapades fridslagarna, inte till skydd mot samhällets ingripanden utan främst till skydd mot övergrepp från enskilda. Men det är viktigt att tillägga att man då samtidigt fastslog att tvångsmedel i princip inte skulle få förekomma i kyrkorummen. Därigenom tillkom ju de s.k. vapenhusen. Man skulle där lägga vapnen, och inte ta med sig dem in i kyrkorummet. För det andra hävdar vi motionärer att det inom denna ram finns ett behov av att hävda respekten för kyrkorummets helgd. För många människor har de polisingripanden som under senare år har gjorts i kyrkor och kloster upplevts som djupt kränkande. Det är, menar vi, nödvändigt med en komplettering av de föreskrifter och anvisningar som reglerar den svenska polisens arbete. Det förs i propositionen, och även i utskottets betänkande, ett resonemang där man jämför polisingripanden i kyrkor med ingripande på advokatkontor och tidningsredaktioner. Det kan naturligtvis finnas vissa paralleller, men det som saknas såväl i propositionen som i utskottets betänkande är förståelsen för människors känsla av att gudstjänstrummet är ett för sitt ändamål särskilt helgat rum, där man ostörd kan få ägna sig åt bön eller meditation. Det är därför en betydande skillnad mellan å ena sidan ett advokatkontor eller en tidningsredaktion och å andra sidan ett kyrkorum. Kyrkorummet är faktiskt hela tiden ett s.k. heligt avskilt rum, inte bara då gudstjänst pågår. Någonting motsvarande kan man väl ändå inte säga om en tidningsredaktions eller ett advokatkontors lokaler. Om man går in i en kyrka, t.ex. den nära riksdagen belägna katolska kyrkan vid Kungsträdgården, kan man vara ganska säker på att där, oavsett 5 Prot. 1988/89:126 <<om det pågår gudstjänst eller inte, finna människor som är försänkta i bön 1 juni 1989 eller stillhet. Jag menar att en kyrka är en kyrka även då gudstjänst inte pågår z där. Vissa tWängsmedels. För det tredje hävdar vi motionärer — i likhet med Svenska ekumeniska frågor nämnden — att människor i vissa trängda lägen måste få möjlighet till en tidsfrist. Till dessa människor, som kan hamna i en för dem helt omöjlig situation, hör ju ibland utvisningshotade flyktingar. Inför vetskapen om att de riskerar att återsändas till det land varifrån de flytt kanske de då söker sig till en kyrka eller ett kloster, eftersom sådana i många länder betraktas med särskild vördnad och respekt. Jag tycker att vi med förståelse bör se på de värderingar som man därigenom ger uttryck för. Vi motionärer vill inte skapa frizoner, som är helt undantagna från svensk lag. Nej, vi vill skapa möjligheter för människor att få tidsfrist för att tänka igenom en för dem till synes hopplös situation. Det är mot den bakgrunden som jag här redovisat som jag inte tycker att utskottets skrivning är tillräcklig. Det är gott och väl att polisen före ett ingripande tar kontakt med den som är ansvarig för en kyrkolokal, men det är inte tillräckligt. Inte heller menar jag att utskottets uttalande i övrigt räcker. Det är nödvändigt att man gör en komplettering av de bestämmelser som reglerar polisens arbete. Och det måste klargöras i vilken utsträckning ingripanden över huvud taget kan få göras. Jag är inte för min del beredd att hävda att polisingripanden aldrig får göras i en kyrka. Ibland kan det bli nödvändigt, men det måste prövas om och i vilka former det kan få ske. Därför är reservanternas förslag, att låta regeringen ytterligare utreda frågan, befogat. I en sådan utredning skulle också de påpekanden vi gjort i vår motion om behovet av tidsfrist m.m. kunna beaktas. Naturligtvis bör där också definieras vad begreppet kyrka eller kyrkorum innebär. I en eventuell omröstning är jag för min del beredd att stödja reservation 7.

Herr talman! Torgny Larsson tar upp frågan om respekten för kyrkorummets helgd, och detta är mycket viktigt. Jag tror att Torgny Larsson och jag är helt överens om hur pass viktig den frågan är, åtminstone för oss två med vår intresseinriktning. Jag tror inte att respekten för kyrkorummets helgd bibehålls genom att göra kyrkorna till fristad för t.ex. brottslingar. Människor kan tvärtom bli tveksamma och undra vad kyrkan ägnar sig åt, om man kan få en fristad i kyrkan när man gjort någonting som man inte får. Proportionalitetsprincipen skall, rätt tillämpad, garantera att onödiga ingripanden inte skall ske. I det här sammanhanget kommer t.ex. möjligheten till tidsfrist in. Med de regler som följer av den nya proportionalitetsprincipen blir det möjligt att vid en tillämpning inte göra något ingripande om man ser att det inte finns något behov av att agera snabbt. 52 Jag tror att det kan bli en mycket knepig situation för kyrkoherdarna ute i I pastoraten, Torgny Larsson, om de skall avgöra vilka som skall få gömma sig — Prot. 1988/89:126 i kyrkan och vilka som inte skall få göra det. Jag skulle inte vilja vara i en 1 juni 1989 sådan kyrkoherdes situation. Vissa tvångsmedels Under detta anförande övertog talmannen ledningen av kammarens frågor förhandlingar.
Herr talman! Jag sade att jag inte ville vara med om att skapa särskilda frizoner, Anders Svärd. Kyrkorummen skall inte bli frizoner, men det som jag talade om och försökte betona var behovet av att ge möjlighet för människor, exempelvis flyktingar, att få en tidsfrist. Det är ganska viktigt att ge dem detta. Jag anser inte att detta på ett tillräckligt bra sätt framgår av utskottets skrivning, och det vore därför önskvärt med en särskild utredning i den här frågan.
Herr talman! Jag vill än en gång säga att meningen med proportionalitetsprincipen är att man skall kunna handlägga frågor av den här arten på ett sådant sätt att enskilda människor t.ex. kan få en tidsfrist. Detta är fullt möjligt, och det är en nyhet. Jag menar att några andra åtgärder inte behövs. Min utgångspunkt är att kyrkorummets helgd i första hand skall bevaras och att människors behov av att känna lugn, ro och frid i ett kyrkorum också skall bevaras. Det är därför som jag har kommit fram till den här ståndpunkten.
Herr talman! Problemet är att om man läser vad utskottet säger, framgår inte klart det som Anders Svärd nu säger. Det är faktiskt, som jag tidigare anförde, en betydande skillnad mellan å ena sidan ett advokatkontor och en tidningsredaktion och å andra sidan ett kyrkorum.

Herr talman! I den dialog som har pågått mellan Torgny Larsson och Anders Svärd representerar Torgny Larsson det som jag skulle vilja kalla för den kyrkliga opinionen. Jag vill i den här mycket svåra frågan göra mig till något av en talesman för den kyrkliga opinionen. Jag talar alltså om frågan om tvångsingripanden i kyrkor och kyrkofrid. Om man vill kan man säga att situationen i dag inte är densamma som vid införandet av Birger Jarls fridslagar, och den är inte heller som den var fram till år 1734, då vi hade kyrkofriden reglerad i lagstiftning. Man kan samtidigt med stor rätt hävda att det finns en andlig dimension som är accepterad av människor i allmänhet, nämligen att kyrkorummet har en särskild helgd och att man i detta kyrkorum skall visa särskild respekt och hänsyn. Den fråga vi nu diskuterar är hur detta skall uttryckas i lagstiftning och tillämpas av polis. 53 Men det finns en andlig dimension, och jag beklagar därför att de framstötar som t.ex. den ekumeniska nämnden har gjort inte har tillgodosetts i utskottets skrivning. Herr talman! Detta korta anförande mynnar ut i ett bifall till reservation nr 7. Det beror främst på det skälet att man i reservation 7 säger att frågan icke får vara slutförd och slutbehandlad i och med denna lagändring. Det är viktigt att regeringen låter utreda hur en begränsande lagstiftning kan se ut. Detta är ställningstagandet i reservation 7, och jag yrkar bifall till denna. Låt mig gå in på den definitionsfråga som utskottet uppenbarligen har brottats med och haft bekymmer med, nämligen vad som är kyrkorum. Även debatten visar att den här frågan kan vara svår. Som jag ser det är — och jag menar nog att jag talar för den kyrkliga opinionen i Sverige, såsom den har kommit till uttryck — kyrkorummet det kyrkligt invigda rummet. Det har en särskild helgd, vilken skall visas särskild respekt. Jag förstår egentligen inte varför utskottet hade så svårt för den definitionen, som åtminstone kyrkan kunde ha ställt upp med. Det vore synd, herr talman, om det beslut som i dag skall fattas kunde tolkas så, att det inte görs något speciellt hänsynstagande till kyrkorummet. Jag menar att den proportionalitetsprincip som här har diskuterats måste ges en särskild dimension. Vi talar ibland i kyrkan både om en andlig dimension och om kyrkorummet som en andlig ambassad. Jag tror att alla förstår vad jag menar med detta. Man skall visa särskild hänsyn, särskild helgd och särskild respekt för kyrkorummet. Jag har funnit anledning att med starkt eftertryck säga att detta bör riksdagens ledamöter uppmärksamma när de går för att fatta beslut. Jag yrkar bifall till reservation nr 7.
Herr talman! Göran Åstrand hänvisar till den kyrkliga opinionen. Mig veterligen har det inte gjorts någon opinionsundersökning i frågan. Det må vara hur det vill med den saken och med vem som har rätt, men om man talar om vad frågan egentligen gäller, tror jag att man får ett annat opinionsutslag. Det har blivit alltför vanligt i svensk politik att man sätter upp fingret i luften och känner efter åt vilket håll det fläktar, och sedan tycker vi i riksdagen likadant. Jag anser att det är ganska ovärdigt. För mig är detta en så viktig fråga att jag, trots att det av flera skäl kan vara jobbigt för mig att gå emot ekumeniska nämnden osv., menar att man måste hålla på det som är rätt. Jag tycker att mitt ställningstagande är riktigt, men vi kan ha olika åsikter om det. Men man skall inte komma dragandes med någon slags kyrklig opinion som man inte har mätt. I betänkandet, och redan i propositionen, lyfts frågan om kyrkorummet fram. Justitieministern, och även utskottet, har påpekat att det skall tas speciell hänsyn när ett ingripande skall göras. I den här typen av ärenden skall man samråda med pastorn och i högre grad än i vanliga fall tillämpa proportionalitetsprincipen. Jag menar att det som man efterlyser, och som möjligen är opinionens mening, redan är tillgodosett — resten är populism.
Herr talman! Anders Svärd begärde replik på mitt anförande, men det var — 1 juni 1989 väl egentligen en förlängd replik på Torgny Larssons anförande, men den debatten tror jag Torgny Larsson klarar själv. Jag hävdade att det finns en kyrklig opinion, Anders Svärd. För att underlätta debatten litet kan jag göra perspektivet tvåtusenårigt. Under de 2 000 år som en kristen kyrka har funnits har begreppet kyrkofrid funnits. Det har under den tiden etablerats en känsla av att det rör sig om en lokal av ett annat slag där särskild hänsyn och respekt skall visas. Den kyrkliga opinion som Anders Svärd och jag som kolleger från kyrkomötet skulle kunna avläsa är inte någon tillfällig ändring av vindriktning, vilket Anders Svärd här försöker antyda. Den opinionen är starkt manifesterad i den svenska kyrkan när det gäller ett antal ingripanden som Anders Svärd och jag väl känner till. Mest påtagligt är kanske ingripandet vid Alsike kloster, men det gäller också andra fall. Detta är verkligen inte en opinion som plötsligt blåser upp på kort sikt, utan det är fråga om en tvåtusenårig tradition. Den hänsyn och respekt som har visats under alla år, den skall vi fortsätta att visa.
Herr talman! Till Anders Svärd vill jag säga att det är en självklarhet att kyrkan inte får bli ett tillhåll för brottslingar. Det är därför som reservation 7 har utformats på det sätt som skett. Jag vill än en gång understryka att det i reservationen förordas en utredning av frågan om kyrkofrid.
Herr talman! Jag tycker alltså att det inte behövs någon utredning. Göran Åstrand talade bl.a. om lokaler och 2 000-årig tradition, och det har tidigare hänvisats till Birger jarl. Men man har bemött resonemanget. Birger jarls fridslagar handlade inte om det som vi nu talar om. Jag vill påstå att de här senare ingripandena, med tillämpning av proportionalitet, är felaktiga. Följer man utskottsmajoriteten finns ändå de bestämmelser som behövs för att kyrkorummets helgd, som är mycket viktig, skall vidmakthållas.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 27 finns det en reservation, som har skrivits av moderaterna i utskottet. Härmed yrkar jag bifall till reservationen. Regeringen vill ändra lagen från 1951 om straff för vissa trafikbrott, m.m. I 55 propositionen föreslår justitieministern ändringar, innebärande att det vid sidan av promillegränserna för alkoholhalten i blodet införs ett särskilt straffansvar, som grundas på alkoholkoncentrationen i utandningsluften. I stället för att mäta i promille i blodet kommer vi, herr talman, i en nära framtid — om nu regeringsförslaget blir riksdagens beslut — att mest tala om mätresultat i milligram vid utandning. Med detta vill regeringen öppna möjligheter att regelmässigt använda alkoholutandningsprov som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott. Motionärerna från moderata samlingspartiet avvisar regeringens förslag och vill i stället föreslå att en försöksverksamhet får fortsättas och etableras i ett antal polisdistrikt. Vi vill alltså att det genomförs jämförande studier av mätresultat.

Vi avvisar alltså förslaget av rättssäkerhetsskäl, och skälen redovisas i motionen. På en punkt godtar vi propositionen, nämligen i den del där det föreslås vidgade möjligheter att genomföra rutinmässiga alkoholutandningsprov på trafikanter. Statsrådet skriver: ”Alkoholutandningsprov bör regelmässigt kunna användas som bevismedel i trafiknykterhetsmål. Det införs därför ett nytt rekvisit i ansvarsbestämmelserna. Det avser alkoholkoncentration i utandningsluften och skall motsvara det som redan finns i fråga om alkoholkoncentration i blodet.” Remissinstanserna, som har att ta ställning till rikspolisstyrelsens rapport beträffande utandningsprov, redovisar olika uppfattningar om rikspolisstyrelsens förslag. Låt mig då säga att rikspolisstyrelsens förslag ligger som grund för propositionen. De flesta remissinstanser ställer sig bakom förslaget, men det finns också bestämda avslagsyrkanden från några remissinstanser. Från överåklagaren vid regionåklagarmyndigheten i Jönköping, brottsförebyggande rådet , Svenska läkaresällskapet och Sveriges advokatsamfund har det kommit avstyrkanden. Svenska läkaresällskapet hänvisar bl.a. till att det i rapporten betonas att utandningsprov inte helt kan ersätta blodprov, som måste tas bl.a. på dem som vägrar att lämna utandningsprov eller som av medicinska orsaker inte kan vara med om detta. Vidare, skriver Svenska läkaresällskapet, kan av praktiska skäl rapportens, och därmed också regeringens, förslag genomföras endast etappvis. Detta innebär att under en första etapp endast vissa polismyndigheter skulle kunna använda alkoholutandningsprov som grund för omhändertagande av körkort, medan det på andra håll skulle kunna ske först vid en senare etapp. Svenska läkaresällskapet framhåller mycket kraftigt att de juridiska konsekvenserna för en person som har intagit alkohol icke får bli beroende av vilken metod som används för att bedöma graden av alkoholpåverkan. Får jag vidare peka på de rättssäkerhetsskäl som ligger bakom Sveriges advokatsamfunds avstyrkande i sitt remissvar, som för övrigt återges i vår motion. Sveriges advokatsamfund konstaterar ”att inga resultat presenteras som visar hur metoden fungerar i det praktiska fältarbetet eller hur tillförlitliga mätresultat som framkommer vid jämförelse med blodanalys i det enskilda fallet. Ej heller har i utredningen erfarenheter från motsvarande utländska mätmetoder i tillräcklig grad behandlats.” Jag vill, herr talman, än en gång hänvisa till just dessa remissvar. Det är oerhört viktigt att Sveriges riksdag verkligen uppmärksammar de faktaredovisningar som görs. De eminenta remissinstanser som jag här har åberopat framhåller att de av rättssäkerhetsskäl inte kan gå med på ett genomförande nu. Jag nämnde också överåklagaren vid regionåklagarmyndigheten i Jönköping, som konkret föreslog en fortsatt parallell användning av både blodprov och alkoholutandningsprov, t.ex. inom några försöksområden. Detta skulle förhoppningsvis kunna ge sådana resultat att man kan konstatera att systemet är tillförlitligt. Men så länge detta inte har skett vill alltså överåklagaren inte ställa sig bakom regeringsförslaget. Vi motionärer, som alltså tillika är reservanter, yrkar således avslag på propositionen i den del som gäller utandningsprov som bevismedel. I fråga om den andra delen tillstyrker vi. Herr talman! Bifall till reservationen!

Herr talman! Den ändring av trafikbrottslagen som vi behandlar i dag är ganska begränsad och har i den allmänna debatten kommit litet grand i skymundan, främst för frågan om promillegränsen. Ändå är den förändring som vi nu går att fatta beslut om långt ifrån oviktig när det gäller samhällets möjligheter att upptäcka och beivra trafiknykterhetsbrott. Genom att ge möjligheter att använda alkoholutandningsprov som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott och vidga polisens möjligheter att genomföra rutinmässiga alkoholutandningsprov i trafiken kan samhällets trafiknykterhetsarbete effektiviseras. Jag anser för min del att det kan komma att visa sig att det här beslutet är väl så viktigt som ett senare beslut om att sänka promillegränserna. Risken för upptäckt har stor inverkan på människors beteende. Jag säger inte detta för att ta upp en debatt om ett kommande förslag om sänkta promillegränser utan enbart för att betona att även dagens förslag är ett led i strävandena att stärka trafiknykterhetsarbetet. Och jag är övertygad om att ett beslut kommer att få den effekten. Utskottet är som sagt överens i stora stycken. På en punkt finns det en reservation, men jag kan inte se att oenigheten ens i den frågan är särskilt stor. Moderaterna vill att möjligheterna att använda alkoholutandningsprov som bevismedel inledningsvis skall införas bara på försök och endast i vissa områden. Utskottsmajoriteten har inte ansett att det finns anledning att gå vägen över en försöksverksamhet. Den teknik som kommer att användas är väl utprövad och svarar mot högt ställda krav på tillförlitlighet. Den uppfyller därmed också våra högt ställda krav på rättssäkerhet. I den moderata reservationen hänvisas till att några remissinstanser har förespråkat en försöksverksamhet innan man går över till att generellt godkänna alkoholutandningsprov som bevismedel. Det finns förvisso några sådana remissinstanser. Men det bör också nämnas att utskottet stöder sig på långt fler instanser, som utan krav på försöksverksamhet förordar att förslaget godtas. Vi känner oss trygga med att så många och kunniga remissinstanser uttalat sitt förtroende för den här tekniken och hela det föreslagna systemet. Till sist finns det anledning att också nämna att alkoholutandningsproven inte skall ersätta blodproven. Blodprov skall fortfarande kunna användas där det är effektivast, och utandningsprov när det är bäst — allt i syfte att så effektivt som möjligt medverka till att trafiken blir fri från onyktra bilförare. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 27 och avslag på reservationen.
Herr talman! Eva Johansson talade om att risken för upptäckt av trafikonykterhet — och, underförstått, rattfylleri — skall bli mer påfallande. Då talade hon om propositionens senare del, dvs. om rätten att företa sådana här undersökningar i trafiken. Den har vi inte motsatt oss — jag påpekade att vi på den punkten tillstyrker förslaget i propositionen. Men att snabbt gå ut med och upphöja prov enligt ett nytt system till samma dignitet av bevismaterial som blodprovstagning anser vi, i likhet med flera remissinstanser, vara förkastligt. Och det är inte fråga om några remissinstanser vilka som helst som är emot det nya förslaget, utan det är Advokatsamfundet, det är brottsförebyggande rådet, BRÅ, det är Läkaresällskapet och det är regionåklagarmyndigheter. Följaktligen är detta en grannlaga fråga. Riksdagen kommer att bäst tillgodose rättssäkerhetens krav om vi bifaller den moderata reservationen.

Det är en förhärskande uppfattning, och den grundar sig på vad vi i dagligt tal kallar den allmänna rättsuppfattningen. Det är väldigt gott att hålla sig till den.
Herr talman! Jag menar att båda de punkter som det här betänkandet behandlar hänger ihop med effektiviteten i polisens kontrollarbete i trafiken. Om vi har ett provsystem som är effektivare så till vida att tiden mellan kontrollen ute på vägen och själva provtagningen väsentligt förkortas påverkar det naturligtvis möjligheterna att uppdaga eventuella trafikonykterhetsbrott. Därmed är bägge de punkter som tas upp i betänkandet viktiga för effektiviteten i det arbetet. Beträffande taxiförares och eventuellt också andra trafikanters uppfattning om hur det här skall gå till vill jag säga att man väl får avhjälpa den bristande insikten med information efter det att beslutet har fattats. Jag tror att även taxichaufförer i sinom tid kan informeras om hur det här skall gå till.
Prot. 1988/89:126 Herr talman! Låt mig bara kort fråga Eva Johansson: Varför skulle det — 1 juni 1989 vara så förfärligt angeläget att skena iväg och lämna den absoluta rättstrygg Ändring itrafikbrotts heten bakom sig för att genomföra detta? Varför inte avvakta jämförande ; RR SR ” lagen, m.m. prov i några polisdistrikt och sedan veta att vi här står på säker grund? Var övertygad om att det skulle vara till gagn för alla som kommer i kontakt med den här problematiken och även med tragedier på grundval av trafikonykterhet!
Herr talman! Jag tycker att det är angeläget för oss att utnyttja en ny, bra teknik i kampen mot onykterhet i trafiken. Det borde vara en gemensam angelägenhet för oss. Det behöver vi inte vänta för att göra — vi vet att den här tekniken är tillförlitlig.